Herr talman! Det sägs att kunskap är makt. Men makt, även om den inte vilar på kunskap, ger förvisso rätten att definiera vad som är kunskap. Efter att ha hört Larz Johanssons anförande här kan man lugnt konstatera att när det gäller centern kostar makt. Centern och Vänsterpartiet har under hela 80-talet slagits mot nedskärningar på skolans område. Många gånger har jag tillsammans med Larz Johansson kunnat gå till attack mot nedskärningar som vi tycker har varit orättvisa och drabbat just dem som mest behöver resurser i skolan. Detta har vi som sagt gjort under hela 80-talet. Jag har varit ledamot av utbildningsutskottet sedan 1982. Också 1982 och 1983 brottades staten med stort budgetunderskott. Men trots detta argumenterade vi både från Centern och från Vänsterpartiet för att utbildning var en investering för framtiden och att satsningar på utbildning och utbildningskvalitet gav tillbaka medel till den gemensamma kassan. Vi var många gånger övertygande i vår argumentation och lyckades få till stånd många bra uppgörelser med Socialdemokraterna. Jag skulle kunna räkna upp även sådana uppgörelser -- på samma sätt som Larz Johansson räknar upp olika nedskärningsförslag. Så var det. Och det är därför som jag säger att makt kostar för Centerpartiet. Det är ju inte bara så att det görs nedskärningar när det gäller statsbudgeten. Larz Johansson vet lika väl som jag att det också planeras 5--10-procentiga nedskärningar av kommunernas anslag till skolans område. Det medför ju att det statliga bidraget ökar i betydelse och andel när det gäller kommunernas skolverksamhet. Den matematiken och den analysen måste ju Larz Johansson känna igen, eftersom detta var en av hans käpphästar i debatten om statsbidragets storlek under 80-talet. De nedskärningar som nu presenteras gör därför saken etter värre.

Herr talman! Flera talare har här tidigare också betygat hur oerhört väsentligt det är att man tar sitt ansvar när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Den här debatten, som har förts nu under vintern och våren om den kommunala vuxenutbildningen, har lett fram till en insikt i ganska vida kretsar om att det bästa sättet att använda arbetsmarknadsmedlen, och det bästa sättet att hävda arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken, är att satsa mer av de resurserna på utbildning. Får vi genomslag för den åsikten, så är naturligtvis vi de första att vara glada för det. Och jag hoppas att också Björn Samuelson, när han får tänka efter, kan dela den glädjen.

Herr talman! Jag begärde replik för att få framföra ett varmt tack till magister Johansson som gillar att mästra oss okunniga. Det är lika trevligt var gång att se hur roligt det här är för magistern. Fortsätt gärna! Jag gillar processobservation. Jag accepterar också att magister Johansson är riksdagens kalenderbitare i mästarklass. Jag har inte en chans mot honom. Det går att lära sig telefonkatalogen untantill. Men till vilken nytta? Vad spelar det för roll att man kan alla träden när man inte ser skogen? Vill man förstå gör man det. Eller så blir det som när Fan läser Bibeln, nämligen att det går inte. Alla andra som har läst Ny demokratis motion som visar omsorg om alla elever, har inte haft några problem att förstå den. Jag föreslår en omläsning, fast med andra glasögon. Vidare var det intressant att när magister Johansson hade fått ihop piruetten angående kostnaden för hemspråksundervisningen, kostade den inte någonting. Det är en intressant observation. Riksdagens utredningstjänst har meddelat att kostnaden inte går att uppskatta. Riksrevisionsverket säger samma sak. Det beror bl.a. på att kostnaden ligger vackert gömd i sektorsbidrag e.d. Vi tycker att det är upprörande att det inte går att redovisa kostnaden. Men det medges att tanken är spännande. Jag är visserligen en rätt stor beundrare av Anne Wibble, och jag tycker att hon gör ett förträffligt arbete som finansminister. Men frågan är om inte magister Johansson skulla klara arbetet ännu bättre med tanke på hur han kan trolla med slantarna.

Herr talman! Går det att förena målet att skapa Europas bästa skola med att samtidigt vilja göra en besparing på beräkningsgrunden för den kommunala vuxenutbildningen inom sektorsbidraget? Mitt svar på den frågan är ja. Hur kan jag påstå detta? Vid en jämförelse av vad vi i Sverige satsar på grundläggande utbildning, dvs. grund och gymnasieskola, är Sverige det land som satsar mest pengar av BNP på undervisningen. Jag tycker att vi skall ha den ambitionen även i framtiden. Men är skolan av världsklass? Når vi de resultat vi borde göra? Svaret på den frågan är dess värre nej. Undervisningen i den svenska grundskolan är likvärdig för alla. Det är sant. Men kunskapsmässigt ligger de svenska grundskoleeleverna i de flesta ämnen vid en mätning av utbildningsresultaten i olika länder på en genomsnittlig nivå. Vi är med andra ord varken bättre eller sämre. Då står sig den svenska gymnasieskolan bättre i internationella jämförelser. Problemet där är snarare att andelen studerande i varje årskull borde vara högre. Det handlar inte bara om resurser när det gäller att nå bra resultat inom utbildningsväsendet. Mycket av den svenska skoldebatten har tenderat till att enbart handla om pengar och resurser. Vi måste också debattera innehållet i skolan, utbildningens utformning, skolans möjlighet till att profilera sig, elevernas möjlighet till att välja ämnen och skolor, alternativa skolor, lärarrekrytering, kvalitetsfrågor, osv. Herr talman! Men det finns ett område där Sverige har halkat efter gentemot våra främsta konkurrentländer, nämligen den högre utbildningen. Om Sverige skall återta en tätposition och även i framtiden vara en ledande industrination, måste vi satsa mer pengar och resurser på den högre utbildningen och forskningen. Framför allt måste en större andel av befolkningen ha genomgått en högre utbildning. Det här kommer att bli än mer angeläget i samband med att vi står inför en ökad internationalisering, ökad konkurrens och ökad integrering. Det är i det perspektivet som vi skall se regeringens prioritering av den högre utbildningen.

Därför föreslog regeringen att sektorsbidraget i den del som avsåg komvux skulle minska med 350 milj.kr. Reaktionen mot besparingen har varit hård, och det har vi diskuterat tidigare under förmiddagen.

I sektorsbidraget ingår bidragen till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, och det är sedan upp till varje kommun att fördela medlen och prioritera mellan olika verksamheter. Ju bättre man organiserar och effektiviserar undervisningen i grundskola och gymnasium, desto mer resurser kan man satsa på den kommunala vuxenutbildningen, och vice versa. Den debatten har jag saknat. Mycket av debatten har handlat om nedrustning, katastrof och utslagning -- Lena Hjelm-Wallén fick också med att man har lurat och slagit ut skolan, och jag vet inte allt vilka uttryck hon använde när hon talade om minskningen med 350 milj.kr. Men vi har inte debatterat hur vi bäst använder 29 168 500 000 kr. Det kanske vi borde debattera mer framöver. Om jag sedan tittar litet grand på de reservationer som finns i betänkandet, vill jag först framhålla att regeringen har sagt både i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen att gymnasiereformen ligger fast. Vi skall alltså genomföra den. Vad som har inträffat är att utöver genomförandemedlen på miljoner för att höja och garantera undervisningsnivån. Det har regeringen alltså inte föreslagit i budgetpropositionen. I januari sade Socialdemokraterna att regeringen ser till att kommunerna inte kan genomföra gymnasiereformen. Socialdemokraterna tog då till väldigt hårda ord och talade om nedrustning, utslagning och allt vad de brukar säga. Socialdemokraterna lade då också till 320 milj.kr., men vad har hänt med dem sedan januari månad? Egentligen finns det bara 70 miljoner kvar, för nu i april vill Socialdemokraterna använda 250 miljoner till påbyggnadsutbildningar. Skälet, sade Lena Hjelm-Wallén, är att kommunerna inte bygger ut gymnasieskolan i den omfattning som man trodde i januari. Men jag visste redan i november månad att 68 kommuner skulle påbörja gymnasiereformen på en del program. Tre kommuner skulle ha fullskaleprogram. Det borde nog också Socialdemokraterna ha vetat vid det tillfället. Men det går som sagt att använda pengar flera gånger om. Inom sektorsbidraget gjorde vi förra året en besparing på hemspråksundervisningen. Det gjorde vi utifrån bl.a. vad riksrevisionsverket sagt i sin rapport, att undervisningen inte var effektiv, att grupperna var väldigt små, osv. Jag tror att det var nödvändigt att göra den besparingen, men jag tror till skillnad från Stefan Kihlberg att det är viktigt att det ges hemspråksundervisning i skolan. Det är viktigt att ungdomarna lär sig sitt modersmål, för att de också skall kunna lära sig vårt språk. Tyvärr saknar många ungdomar ett språk när de kommer hit som flyktingar. Det väsentliga är, tycker jag, att kommunerna ser till att försöka lägga hemspråksundervisningen utanför den ordinarie undervisningen, så att eleverna inte kommer efter i de vanliga ämnena. När det sedan gäller avgifter vill jag säga att det har kommit en proposition, som Stefan Kihlberg nämnde, nr 157, enligt vilken det skall ges möjlighet att ta ut en anmälningsavgift i den kommunala vuxenutbildningen. Jag tror att det är nödvändigt att tillämpa avgifter. Ett stort problem, som man inte kan bortse ifrån, i den kommunala vuxenutbildningen är den höga avhoppsfrekvensen. Många lämnar den kommunala vuxenutbildningen, och många kommer inte till undervisningen trots att de har anmält sig. För att komma till rätta med det tror jag att det är viktigt att ta ut en anmälningsavgift som eleverna sedan får tillbaka efter fullgjord utbildning. Jag tror att detta är nödvändigt för den kommunala planeringen. Låt mig avslutningsvis, herr talman, ta upp en siffra i betänkandet som kan vara intressant. Vad kostar kommunaliseringen av den svenska lärarkåren i årets budget? Den uppgiften finns här också. Den kostar 1 948 000 000 kr. Det motsvarar tretton stycken besparingar på sektorsbidraget. Så mycket får vi betala över statsbudgeten i år utan att få ut en enda timme mer i undervisning för våra elever. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ulf Melin säger att regeringen och regeringspartierna vill prioritera ungdomsutbildningen. Jaså? Är det ett symptom på denna vilja när man tar bort utrustningsbidraget till gymnasieskolan, en nedskärning som framför allt drabbar naturvetenskaplig och teknisk utbildning? Är det ett symptom på denna vilja när man tar bort medlen för att förbättra arbetsmiljön i våra skolor? Är det ett symptom på denna ambition när man skär ner kraftigt på anslaget till skolutveckling? Är det ett tecken i skyn på denna ambition när man skjuter på reformeringen av gymnasieskolan, en reformering som ni dessutom har försenat genom att gå ut med luddigt tal om läroplaner, kursplaner och annat? Ni har t.o.m. avsatt olika arbetsgrupper. Ulf Melin säger att kommunaliseringen av lärarna kostar mycket pengar. Men varför föreslår ni inte att beslutet rivs upp? Ni har ju majoritet nu för detta, eller hur?

Herr talman! Björn Samuelsons inlägg vittnar om, tycker jag, att vi väldigt ofta tenderar just till att bara tala om pengar. Så fort man anslår fler miljoner blir skolan mycket bättre, då når vi alltid bättre resultat, heter det. Men är det så? Kan Björn Samuelson förklara för mig: Varför har vi inte en grundskola i världsklass, där vi når de bästa resultaten, när vi satsar mest pengar på grundskolan? Varför stämmer inte detta samband? Som jag sade förut, satsar den nuvarande regeringen mer pengar på ungdomsutbildningen. Vi prioriterar den, för vi tycker att man skall få en första chans. Det är den som är viktig. Vi satsar pengar på den högre utbildningen, för det måste vi göra om Sverige skall hänga med även i framtiden. Sedan är det riktigt att vi tar bort utrustningsbidraget till gymnasieskolan. Det är ganska intressant att se hur man har utnyttjat det bidraget. Under de tre år jag har suttit i utbildningsutskottet har man varje år haft reservation på detta anslag. Man har alltså inte utnyttjat det. Vår uppfattning är att utrustning, lokaler osv. är en kommunal angelägenhet. Samma sak gäller de 300 miljonerna som förhandlades fram i samband med kommunaliseringen och som för övrigt inte heller Socialdemokraterna ville ha, för de hade tidigare sagt att principen skall vara att staten skall stå för lärarresurser för undervisningen osv., medan kommunen skall svara för utrustning, lokaler, läromedel m.m. Jag tycker också att det är viktigt att hålla på den principen. När det sedan gäller gymnasieskolans reformering vill jag peka på att regeringen inte har skjutit upp denna. Vad vi har sagt nej till är genomföranderesursen. Vi anser att det inte finns pengar till den. Det är skillnaden på denna punkt mellan oss och Vänsterpartiet. Jag tycker själv att det kan vara bra att kommunerna väntar med att genomföra gymnasiereformen till nästa år, beroende på att kursplaner, timplaner osv. i de nya programmen ännu inte är färdiga. Jag tycker att vi skall visa det ansvaret gentemot våra ungdomar i gymnasieskolan, så att de vet vad som gäller och lärarna har möjlighet att bedriva en god undervisning.

Herr talman! Jag skrev upp att Lena Hjelm-Wallén i sitt anförande använde följande ord: lurade, utarmade resurser, usel politik osv. Jag tror att också stenograferna uppfattade detta. Kanske kunde man ha använt de orden om de besparingar som Larz Johansson var inne på i fråga om grundvux och hemspråksundervisning. Men vi i vårt parti tar inte till sådana överord. Det kanske är bra att kunna använda dem när det verkligen behövs i stället. Vi föreslår inte att man bygger ut den högre utbildningen på bekostnad av anslaget till ungdomsutbildning och gymnasieskola inom det kommunala skolväsendet. Vad jag försökte säga i mitt anförande var att vi faktiskt höjer just det här anslaget med ungefär 2 miljarder kronor jämfört med förra året. Både i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen och även i den gymnasieproposition som kom häromdagen slås det, fru talman, fast att gymnasiereformen ligger fast. Vi gör vissa förändringar, men i botten ligger den fast. Det är klart att man via statsbudgeten måste finansiera reformen, som på sikt också ger ett tredje år. Det säger sig självt. Vad jag var kritisk mot i mitt anförande var att ni i januari månad kritiserade regeringen för att man inte anslog dessa pengar. Från början var det fråga om 583 milj.kr. Ni nöjde er i januari månad med 320 milj.kr. Det intressanta är att i dagens debatt räcker helt plötsligt 70 milj.kr. till just gymnasieskolans reformering. De andra 250 miljonerna vill ni använda till 10 000 platser inom påbyggnadsutbildningen. Det är ju faktiskt vad ni föreslår. Vill ni vara trovärdiga när det gäller de här siffrorna, kan ni faktiskt börja fundera något utifrån detta. I kompletteringspropositionen kommer vi sedan att föreslå bl.a. en utökning av antalet platser inom påbyggnadsutbildningen. Jag tror att det är en viktig investering utifrån just arbetsmarknadspolitiska skäl. Det är viktigt att ungdomarna kan få utbildningsplatser, både inom påbyggnadsutbildningar och inom den högre utbildningen.

Fru talman! Vi har inte fördröjt gymnasiereformen. Jag förstår inte varför Lena Hjelm-Wallén kan tycka detta. Det står i rgeringsförklaringen och även i andra dokument att den skall genomföras. Det som jag tror har fördröjt gymnasiereformen är att den gamla regeringen kanske hade litet för bråttom att genomföra reformen. Det kanske hade varit bra om exempelvis ÖGY-försöken hade kunnat genomföras och utvärderas fullt ut. Men den förra regeringen väntade ju inte tills alla utvärderingar var klara innan man lade fram propositionen. Man har jagat på skolverket för att de skall ta fram kursplaner, läroplaner, osv. Jag tror att kommunalpolitikerna, folket ute på fältet, inser att man kanske skall vänta ett år innan man genomför gymnasiereformen fullt ut så att man i paritet med detta når ett bra resultat ute i skolväsendet. Det är oerhört viktigt. Lena Hjelm-Wallén säger att det tredje året är något slags påbyggnadsutbildning. Men såvitt jag förstår gäller påbyggnadsutbildningarna även elever som har gått en treårig utbildning, eftersom de kommer att ligga inom den kommunala vuxenutbildningen. Enligt min erfarenhet som kommunalpolitiker räcker det att man i samband med kompletteringspropositionen i april månad får besked om vilka utbildningar man kan få. När det gäller brandkårsutryckningar var det något som den gamla regeringen var mycket duktig på. Man lade fram ett förslag om just påbyggnadsutbildningar i augusti månad förra året, två veckor innan skolan skulle börja. I det perspektivet kanske man kan använda ordet brandkårsutryckning. Sedan till detta med ''usel politik''. Lena Hjelm Wallén säger att den svenska skolan inte är övergödd. Nej, det är den kanske inte i och för sig. Men om den nu inte är övergödd kan man fundera över varför ni då har föreslagit dessa besparingar. Varför har ni föreslagit dessa besparingar om det nu är som Lena Hjelm-Wallén säger? I mitt anförande försökte jag peka på att den svenska skolan -- det vill jag påstå -- egentligen inte lider av brist på resurser, utan Sverige är faktiskt det land i hela västvärlden som satsar mest resurser på grundskolan och gymansieskolan. Bristen inom den svenska skolan är dess organisation. Det saknas alternativa skolor, det borde finnas en läroplan som kanske skulle passa eleverna bättre, det borde finnas mångfald, osv. Det är av detta vi måste ha mer i svensk en skola, så att vi får en skola som är Europas bästa. Det är den här regeringens ambition, och den skall vi slåss för.

Fru talman! Jag skall inskränka mitt inlägg till att göra några kommentarer runt komvux, som ju har orsakat en av de stora debatterna som har rasat under våren. Som tidigare nämnts har vi numera ett gemensamt, samlat sektorsbidrag för den skolverksamhet som kommunerna bedriver på grundskola och gymnasium och inom vuxenutbildningen. Den besparing som föreslogs i budgetpropositionen och som var knuten till beräkningsunderlaget för komvux har, milt uttryckt, väckt en del starka känslor och protester. Även utan facit i form av dessa protester hade det naturligtvis varit bättre att minska hela sektorsbidraget med ett krontal eller med ett procentuellt avdrag i stället för att, som nu blev fallet, peka ut komvux. Alltsedan kommunaliseringen av lärarna, som tidigare nämnts, pågår en träta mellan finansdepartementet och framför allt Kommunförbundet om på vilken nivå man är kompenserad. Detta gäller i och för sig både den tidigare och den nuvarande regeringen. Även om trätan nu pågår tror jag att det hade varit litet lättare att acceptera resonemanget om en besparing om besparingen hade skett på det sätt jag har nämnt. Dessutom är en av grundidéerna med sektorsbidraget att kommunerna skall ha möjlighet att göra sina egna prioriteringar utifrån de lagar och författningar som reglerar skolverksamheten. Frågan har komplicerats ytterligare genom det enormt kärva arbetsmarknadsläget. Komvux har, förutom den egentliga uppgiften, i uppgift att fungera som utbildningsplats för de arbetslösa som under tiden som de är friställda vill höja sin utbildningskompetens. Därför har det varit naturligt för folkpartiet att vara med och verka för att en del av den föreslagna besparingen kompenseras och mildras med hjälp av arbetsmarknadspolitiska medel. Komvux är, som flera talare har sagt, en mycket viktig del i det svenska utbildningssamhället, inte minst mot bakgrund av att vi vet att behovet av livslångt lärande ökar, av flera olika anledningar. En del av de komvuxstuderande är kvinnor som vill skaffa sig grundskole och gymnasiekompetens, där den medelålders generationen över huvud taget har en lägre utbildningsnivå än sina barn. Därför är det av mycket stor vikt att den här möjligheten finns för dem som så önskar, att uppgradera och komplettera sina kunskaper mitt i livet. Komvux funktion är dock inte helt oomtvistad. I den rapport som riksrevisionsverket gjort var man delvis ganska kritisk. Organisationen och kursutbudet växlar mellan olika kommuner. Samverkansgraden mellan gymnasieskolan och komvux växlar. I likhet med inom de flesta verksamheter finns det naturligtvis en rationaliseringspotential även inom komvux. Jag tror också att det är viktigt, även om besparingen har mildrats, att man ser den ursprungliga besparingen i budgetpropositionen som ett uttryck för det vi i dag brukar kalla för omvandlingstryck gentemot den här verksamheten. Det är inte alls så att det är fråga om någon utarmning, som Lena Hjelm-Wallén sade. Vi har haft världens bästa vuxenutbildning, och vi har det fortfarande, även med den besparing som nu blir ett faktum med dagens beslut. Jag vill också säga till Stefan Kihlberg angående hemspråksundervisningen, vilket Larz Johansson har kommenterat, att inte hela den summa på 1,2 miljarder som har budgeterats renodlat skall gå till hemspråksundervisningen, utan den är uppdelad på en massa saker. Det är alltså inte en hel promille av vår bruttonationalprodukt som går till detta, utan kanske bara delar av en promille. Med den ganska breda politiska enighet som finns om att hemspråksundervisning är väsentlig för våra invandrande vänner, tycker jag också att det är viktigt att man beskriver den på ett korrekt sätt. Den rapport som riksrevisionsverket kom med har förändrats, litet på grund av historien, då de hårda ekonomiska kraven ute i kommunerna har gjort att det redan i dag finns ett reellt hot mot en bra och väl fungerande hemspråksundervisning.

Fru talman! Stefan Kihlberg och jag har självfallet helt olika syn på detta -- det respekterar jag. Jag vill också påpeka det som jag sade i mitt anförande, dvs. att den rapport som är ett och ett halvt år gammal och som Stefan Kihlberg hänvisar till, inte längre har sin aktualitet på samma sätt. Den kritik som riksrevisionsverket kom med och den besparing som genomfördes förra året har gjort att det har blivit en kolossalt förändrad verksamhet vad gäller hemspråksundervisningen ute i kommunerna. Den erfarenhet som jag har är att den bedrivs på ett mycket kompetent och effektivt sätt. Jag tror att det fanns saker och ting att kritisera tidigare -- det är över huvud taget så med verksamheter som expanderar, att de inte brukar strama åt samtidigt -- men i dag är det alltså en mycket väl fungeranmde verksamhet. Det är därför viktigt att påpeka att den rapport som är ett och ett halvt år gammal inte är relevant i dag.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att jag visste var Ny demokrati står i frågan och jag misstänkte naturligtvis också var Moderata samlingspartiet rent allmänt står i avgiftsfrågor. Det var därför jag riktade frågan särskilt till Centerpartiets företrädare som inte var här. Jag konstaterar att de andra partierna inte valde att begära ordet. Även om man hänvisar till en översyn tycker jag att det skulle vara intressant att få veta om Centerpartiet exempelvis verkligen är på väg att överge sina gamla ståndpunkter på det här området. För att återupprepa vad som har sagts många gånger kan jag säga att man talar om att man visserligen skär ned på beräkningsunderlaget för statsbidraget till vuxenutbildningen, men att man gör satsningar på arbetsmarknadsutbildning. Det är viktigt att man gör satsningar på arbetsmarknadsutbildning. Men jag tycker att det argumentet är dåligt. Jag tycker att vi behöver ha en allmän vuxenutbildning i den omfattning vi nu har, som finns både när det är högkonjunktur och lågkonjunktur. Behovet av att komplettera sina studier för att söka in på högskola, behovet av att skaffa sig utbildning om man har drabbats av en arbetsskada, behovet för kvinnor att skaffa sig en ny yrkesutbildning när de vill gå ut i arbetslivet osv. finns oavsett konjunkturen. Jag tycker därför att man skall skilja på behovet av en allmän vuxenutbildning i samhället och de arbetsmarknadsinsatser som behöver göras. Däremot kan jag gärna hålla med om att det är sällsynt dumt att föreslå en sådan nedskärning just när vi befinner oss i det arbetsmarknadsläge som vi nu befinner oss i.
Fru talman! Att vi i betänkandet, när vi behandlade det här i februari månad, hänvisade till det pågående beredningsarbetet i departementet berodde på att propositionerna då inte var klara. Nu är de klara. Om Ingvar Johnsson hade läst propositionerna, skulle han ha fått svar på sina frågor. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen och den satsning som görs på detta område tycker jag att det är viktigt att i debatten framhålla att detta i högsta grad rör sig om vuxenutbildning. Ingvar Johnsson inte bekymrad över de stora avhoppen som görs inom den kommunala vuxenutbildningen? På dagkurserna är avhoppsfrekvensen 16 %, på kvällskurserna 26 % och i grundvuxutbildningen 40 %. Jag är medveten om att vissa av avhoppen kan bero på att man t.ex. har fått ett arbete. Trots att man räknar bort sådant är det ändå ett stort hål som kostar väldigt mycket pengar för kommunerna. Är det då inte rimligt att ta ut en anmälningsavgift, så att det därmed kan bli en effektivare organisation, framför allt mot bakgrund av att man får tillbaka anmälningsavgiften om man fullföljer sin utbildning? Jag kan inte förstå att man vänder sig så mycket mot detta. Ingvar Johnsson sade en del om vuxenutbildningens betydelse. Det kan jag i stor utsträckning ställa upp på. Det är klart att det här kommer att öka framöver, framför allt i takt med den ökande konkurensen, internationaliserningen och omvandlingstrycket som vi står inför. Vi måste framöver klara ut vilket ansvar samhället och staten har på detta område och vilket ansvar arbetsgivarna har. Mycket av den vuxenutbildning osm sker i dag utgörs av t.ex. personalutbildning. Jag tycker att vi måste klara ut gränsdragningen var ansvaret skall ligga.
Fru talman! Nu smiter Ulf Melin undan resonemanget om avgifter. Majoritetsskrivningen och reservationen som står emot denna handlar icke konkret om anmälningsavgifter till komvux. Det handlar i stället om rätten för kommuner att ta ut avgifter, bl.a. för deltagande i kurser. Jag fick ett intressant besked av Ulf Melin när han sade -- om jag förstod honom rätt -- att jag har fått svar på mina frågor till centerpartister och andra om var de står i den här frågan. Kan vi den här gången verkligen lita på att alla fyra regeringspartier tycker som Moderata samlingspartiet? Vi har inte alltid kunnat vara så tvärsäkra på det. Ulf Melin tog upp avhoppen -- som rent allmänt utgör ett bekymmer i alla verksamheter, och i det här fallet inom komvux -- som ett argument för att man skall skära ned. Om bekymren finns där så blir de inte mindre av att man är på väg att kraftigt försämra exempelvis de studiesociala villkoren för motsvarande grundvuxeleverna inför nästa år. Det blir inte heller bättre om man tvingar fram mycket hårda rationaliseringar med större undervisningsgrupper. Jag kan inte riktigt se hur detta skulle bidra till att problemen löses. Jag tror att det får den helt motsatta effekten.

Fru talman! I de betänkanden som vi nu behandlar i ett sammanhang tas bl.a. upp frågan om arbetsmiljöinvesteringar i skolan. Vi har från Vänsterpartiets sida under hela 80-talet fört fram kravet på ett ROT-program för skolan, som vi från början kallade det. I samband med kommunaliseringen av lärartjänsterna förde vi fram vissa krav för att acceptera en sådan organisationsförändring. Eftersom vi pläderar för en likvärdig skola, var ett av våra krav att skolan skulle få en bra arbetsmiljö. Det kravet reste vi mot bakgrund av de larmrapporter som kom på 80-talet. Vi ville bidra till en förbättrad arbetsmiljö, eftersom vi vet att miljön också avgör kvaliteten på de resultat man kan nå i skolan. Trots att olika utbildningspolitiska beslut fattades om förändringar i läroplaner osv., hade man aldrig på ett allvarligt sätt försökt anpassa skollokalerna till den verksamhet de är ämnade för. Jag minns att jag i en debatt sade att det väl inte var någon som hade för avsikt att tillverka dieselmotorer i mejerier. Varför skulle man i så fall lyckas med skolans produktion, i lokaler som är högst olämpliga för dess verksamhet? Jag fick inget svar på den frågan, och jag förväntar mig inte något svar i dag heller. Vi fick mycket kritik från de andra partiernas sida när vi drev detta krav under 80-talet. Våra förslag blev nedröstade även under år då budgetunderskottet var mycket lågt. Det kan vara intressant att veta. Vi kritiserades eftersom framför allt de borgerliga partierna ansåg att en satsning på 3 miljarder kronor för en förbättrad arbetsmiljö var en grynvälling i sammanhanget. I dag föreslås att anslaget skall tas bort. Om några veckor kanske vi i utskottet får ta ställning till att ett sådant anslag införs igen. Som jag sade tidigare i debatten: Det svänger. Jag förstår inte denna ryckighet i politiken. Att vi har en hög arbetslöshet och en mycket hög byggarbetslöshet har varit känt. Prognoser har varit kända ända sedan i höstas. Att den inte skulle minska i år utan snarare öka under våren har också varit känt länge. Varför kunde då inte de borgerliga företrädarna i utbildningsutskottet ha gått oss och Socialdemokraterna till mötes och sagt att dessa pengar kommer att behövas. De kunde ha sagt: Vi fattar ett beslut redan nu och ger signaler till kommunerna att de kommer att få pengar för förbättringar av arbetsmiljöer. Det kunde inte ha varit så svårt att ha den insikten, om man nu inte åt bort den under julen. Vilka insatser handlar det då om? I en artikel i Karlstad hotas av böter från yrkesinspektionen för dålig skolmiljö. Det handlar om två skolor. Det gäller bl.a. att belysningen i vävsalen måste förbättras och nödstoppen till maskinerna i träslöjden placeras lättåtkomliga. Det är säkerhetsfrågor -- rena arbetsmiljöfrågor. Man har också ljudproblem i lokalen, och yrkesinspektionen vill ha ner efterklangstiden. I en annan skola skall kommunen mäta koldioxidhalten i luften i lektionssalarna. Koldioxidhalten är förmodligen för hög. Även efterklangstiden skall mätas och eventuella åtgärder sättas in för att få en acceptabel ljudmiljö. Sedan står det: Skolan måste också få ett värmesystem som klarar av att hålla minst +20 Detta är åtgärder som vore naturliga att vidta ganska snabbt på vilken arbetsplats som helst. Men här får det kana efter. Jag tror att det har tillåtits bli eftersatt därför att det handlar om barn. Man talar vitt och brett om ''vikten av att'' osv., när det gäller barn. Men när det kommer till verkligheten blir det lätt ett visst förbiseende. Om vi vill ta ansvar som utbildningspolitiker och menar allvar med att vi skall ha en likvärdig skola, faller det sig naturligt att vi också tar ett ansvar för arbetsmiljön. Jag menar att man inte gör det när man skär ned på detta anslag, såsom nu föreslås. Fru talman! Språk skall prioriteras och lyftas fram i den svenska skolan. Därom är alla partier ense. Jag såg en språklärare som hade en t-shirt där det stod: Språk är kultur. Det kan man väl tycka. Språk är mer än någonting som kan skrivas, läsas och talas. Det beskriver erfarenheter, vilja, lidelse, kärlek, hat. Det ger en identifikation. Ett språk kan uttryckas på många olika sätt. I den meningen är språk en viktig del av kulturen, om man för enkelhetens skull definierar kultur som odling. Språket bidrar till denna odling och ger en identifikation, som gör att du kan se och på ditt sätt, med ditt språk, kanske inte alla gånger med ord, beskriva dina reaktioner och din omgivning. Det viktigaste av allt är att det språk du uttrycker, kanske inte alla gånger med ord, gör att du blir sedd. Att bli sedd är för oss människor ett av de mest elementära behoven. Språk kan alltså uttrycka kommunikation på olika sätt. Varför tar jag upp detta nu? Vi har väckt en motion till riksdagen om vikten av att man bygger upp kompetensen runt autism. Autism uppfattas många gånger som avsaknad av kommunikation, avsaknad av tillgång till ett språk. Det är ju inte så, utan man uttrycker sig med ett annat språk. Vi tycker att de 2 milj.kr. som hade behövts för att bygga upp ett kompetenscentrum på det här området inte är mycket mer än rena felräkningspengar i sammanhanget. Vad gör då utskottsmajoriteten, fru talman? Jo, man säger att visst skall de få pengar; de får nog pengar ur allmänna arvsfonden. Det tycker jag visar att detta är något som man tar med en klackspark. Jag tycker att man borde ha tagit detta förslag på större allvar. Man borde ha sagt att detta är viktigt och att man vet vad det innebär att vara drabbad av autism och vad det innebär för de människor som befinner sig i den drabbades närmaste omgivning. Man borde ha sagt att 2 miljoner är väl ingenting; räcker det med det så tar vi upp plånboken. Jag har berört några av de frågor som vi tagit upp som meningsyttringar. Vi står bakom allt som vi står bakom, som jag brukar säga. När det gäller bifallsyrkande återkommer jag i en replik.

Fru talman! I det här avsnittet av debatten behandlas utbildningsutskottets betänkanden 8, 9, 11 och 12. Jag skall kommentera några frågor i betänkandet. I betänkande 9 behandlas bl.a. anslag till skolverket och statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH. I två motioner tas frågan om skolverkets funktion och arbetsuppgifter upp. Skolverket och SIH inrättades den 1 juli 1991 som centrala myndigheter på skolans område. Utskottet anser att det är för tidigt att dra några slutsatser när det gäller i vilken mån myndigheterna har kunnat genomföra de uppgifter som ålagts dem. I likhet med vad som anförs i budgetpropositionen anser utskottet det angeläget att noga följa och utvärdera de nya myndigheternas verksamhet. Hösten 1993 skall både skolverket och SIH lämna en fördjupad anslagsframställning avseende budgetåret 1994 97. I samband härmed bör en ordentlig utvärdering presenteras. Med hänsyn till det statsfinansiella läget föreslås ju vissa besparingar som föregående talare har varit inne på. Från utskottsmajoritetens sida ser vi det som ytterst nödvändigt att man gör besparingar på statens utgifter för att få balans i ekonomin. Det är då ofrånkomligt att vissa anslag måste tas bort eller minskas. Men det är angeläget att besparingarna görs där de skadar minst. Jag kan inte finna att medel till löntagarorganisationernas verksamhet i skolans arbetslivsorientering, liksom bidrag till viss central kursverksamhet hör till de allra mest angelägna på detta område. Det innebär självfallet inte att jag anser att kontakter mellan skolan och olika företrädare för de anställda är oviktiga. Men deras medverkan i skolan bör ske på samma villkor som gäller för övrig informationsverksamhet. Petersen var inne på den här kampanjen tidigare. I utskottsbetänkandet slås fast att skolan bör engageras för att motarbeta främlingsfientlighet och rasism. Vidare redovisas olika initiativ som tagits av skolverket, invandrarverket m.fl. för att informera om lämpligt undervisningsmaterial. Regeringen har ju också, som framgår av betänkandet, avsatt medel för olika åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är syftet med det förslag som väckts i motionen därmed tillgodosett. I betänkande nr 11 behandlas anslag till särskolor och specialskolor m.m. Jag vill här kort beröra två frågor som tas upp i reservationen och meningsyttringen. I den socialdemokratiska reservationen sägs det att det numera inte finns anledning att särbehandla grundskoledelen av Franska skolan och Göteborgs högre samskola i förhållande till andra fristående skolor för skolpliktiga elever. Utskottsmajoriteten hänvisar i detta betänkande till den särskilda propositionen om den tilldelning av medel till fristående skolor som aviserades vid tiden för betänkandets justering. Propositionen har nu kommit riksdagen till handa. Där står att godkända fristående skolor för elever som har vanlig skolplikt skall tilldelas medel för verksamheten av den kommun där resp. skola är belägen och att detta också skall gälla grundskoledelen av Franska skolan och Göteborgs högre samskola. Med detta är det som föreslås i den socialdemokratiska reservationen tillgodosett varför något tillkännagivande till regeringen inte behövs. I meningsyttringen behandlas frågan om anslag till resurscentrum för autism. En liknande fråga behandlades ganska utförligt i det föregående betänkandet, som också berörde frågan om autism. Där beskrev utskottet ganska utförligt sitt ställningstagande. Det är inte som Björn Samuelson sade, att vi tar detta med en klackspark. Det gör vi definitivt inte. Detta är ett svårt problem för dem som drabbas. Det finns all anledning att ta det på allvar. Men i utskottets betänkande nr 9 och delvis i betänkandet nr 11 har vi utförligt försökt beskriva de olika verksamheter som finns på området. Betänkande nr 12 behandlar regeringens förslag om avskaffande av vissa anslag. Det gäller då avskaffande av anslaget Bidrag till upprustning för gymnasier och anslaget Stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna. När det gäller stimulansbidragen till miljöförbättringar, finns det skäl att erinra om att riksdagen i höstas ökade innevarande budgetårs anslag -- 300 miljoner -- med ytterligare 600 miljoner. Denna åtgärd vidtogs som ett led i arbetet med att snabbt förbättra situationen på arbetsmarknaden. Av det totala statliga anslaget på 900 miljoner kronor för det här budgetåret har hela 47 % tilldelats de tre storstadslänen. Genom att förordningen om stimulansbidrag anger att bidrag lämnas till kostnader för aktuella åtgärder varvid huvudmannen själv skall svara för 50 % av kostnaderna, blir det totala beloppet för miljöförbättringar i skolorna hela 1 800 miljoner kronor. Det är ju knappast något litet belopp. Björn Samuelson drog ett exempel från Karlstad om hur illa ställt det är i Karlstads kommuns skolor. Jag vet inte vilken majoritet man har haft i Karlstad de senaste tio åren, men kommunpolitikerna där har verkligen skött sina uppgifter illa, om skolorna är så dåliga. Som kommunpolitiker har jag alltid försökt se till att man har ordentliga lokaler. Det är en av kommunpolitikernas viktigaste uppgifter att se till att man har ordentliga lokaler. Jag kan inte se att det i första hand är riksdagen som skall ta fram pengar till detta. Vi har satsat mycket i år. Huruvida det kommer mer pengar i kompletteringspropositionen får vi se senare. Jag tycker att man har satsat mycket pengar för detta budgetår. Man har alltså föreslagit besparing för kommande budgetår. Fru talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena 8,

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till vår meningsyttring som berör mom. 7 i UbU11 och den meningsyttring som berör mom. 2 i UbU12. Jag nöjer mig med detta. Bo Arvidson, ni har satsat mycket pengar, 1,8 miljarder. Det är bra, men det saknas fortfarande en del. Jag är intresserad av att veta vilka argument för förbättring av arbetsmiljön ni kommer att använda om det kommer pengar genom kompletteringspropositionen. Finns det några andra argument än dem som vi och socialdemokraterna har anfört för att det mångåriga programmet skall fortsätta? Det vore intressant att få höra dem i så fall. Även utrustningsbidraget tas bort. Jag tror att det är något som vi från Vänsterpartiet måste återkomma till i samband med kompletteringspropositionen. Skälet till det är bl.a. att jag har sett att detta drabbar framför allt naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Vi har i dag problem med rekryteringen till dessa utbildningar, både vad avser högre utbildning, t.ex. lärarutbildningen, och utbildningen inom gymnasieskolan. Jag tror att det är mycket viktigt att man erbjuder en mycket hög utrustningsstandard när det gäller dessa utbildningar. Bo Arvidson, vilka argument kommer ni att använda framöver när ni kanske kommer att föreslå pengar till förbättringar av arbetsmiljön ute i skolorna? Och varför var ni så motsträviga när vi införde stimulansbidraget i samband med att lärarna fick ett annat huvudmannaskap?
Fru talman! När det gäller utrustningsbidrag är det viktigt att slå fast att det egentligen borde vara kommunerna som har ansvar för utrustningen. Vi bör inte ha olika speciella bidrag. Därför tycker jag att det är positivt att detta tas bort. Beträffande vad som kan komma att föreslås i kompletteringspropositionen, tycker jag att det är viktigt att den markering som nu görs genom att det bidrag som tidigare har utgått tas bort är en signal till kommunerna att det inte kommer att bli sådana bidrag i fortsättningen. Om man däremot av arbetsmarknadspolitiska skäl vill ta fram pengar för att göra dessa insatser i skolan, är det alltså en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Fru talman! I föregående debatt gav jag en del exempel på att principerna inte är så hållfasta när det gäller vad som är kommunala och statliga angelägenheter, inte ens i dagens moderatledda utbildningspolitik. Bo Arvidson kan ju läsa protokollet efteråt. Det handlar om rektorsutbildning, dompterande av kommunerna när det gäller hur de skall använda sina pengar framöver, osv. Bo Arvidson tog tidigare upp frågan om Karlstad och arbetsmiljön i skolorna där. Detta var två exempel där jag snarare ville visa vad det handlade om. Alla skolor i Karlstad är inte dåliga. Och i Karlstads kommun har majoriteterna skiftat. För tillfället är det moderaterna som styr och ställer -- vad det nu månde leda till.

Fru talman! Stimulansbidraget infördes bl.a. därför att vi hade en mycket intensiv samhällsdebatt om de dåliga skolmiljöerna. Det infördes inte för att vi skulle göra något av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det infördes faktiskt på grund av sakförhållandet, att det fanns dåliga skolmiljöer, speciellt i storstadsområdena. Denna långsiktiga satsning gjordes för att förbättringar skulle stimuleras fram. Som jag sade tidigare gör nu även arbetsmarknadsstyrelsen satsningar för att främja en bättre skolmiljö. Jag tycker att det är mycket viktigt att detta får fortsätta. Därför vill vi socialdemokrater inte ta bort detta stimulansbidrag på 300 milj.kr. Bo Arvidson markerade mycket klart att om några pengar kommer att föreslås så är det enbart av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det tycker jag är trist. Jag tycker att vi skall arbeta med skolan utifrån utbildningspolitiska aspekter. På något sätt känner jag igen denna argumentation från komvuxdebatten och folkbildningsdebatten. Jag tycker att det är omsorgen om utbildningen som skall styra vårt handlande. Det är klart att vi kan säga att arbetslivsorienteringen inte är något som man skall satsa på speciellt. Men vi vet att nu när ungdomarna kommer att möta arbetslöshet i mycket stor omfattning behöver de känna till hur fackligt arbete går till. De behöver känna till hur de får hjälp för att bevaka sina rättigheter. De behöver känna till vilka rättigheter de har. Detta är mycket viktigt för unga människor, om nu någon trodde något annat. Och jag tror att väldigt många unga kommer att tycka att det är ännu viktigare i framtiden. Därför vill vi socialdemokrater att ett antal miljoner satsas på löntagarorganisationernas arbetslivsorientering i skolan. Jag tror att även regeringspartierna kommer att bli varse att ungdomarna behöver denna vägledning och information.

Fru talman! ''Vi står nu inför en radikal förändring, inte bara av regelsystemet utan även av de underliggande, styrande värderingarna.'' Så skriver utbildningsministern bl.a. i departementspromemorian Fria universitet och högskolor. Liknande tankegångar och formuleringar återfinns i regeringsdeklarationen och andra regeringsdokument. Som ett led i dessa decentraliserings och avvecklingssträvanden genomför regeringen nu en reformering av den centrala myndighetsorganisationen för högskolan. Det sker genom att två myndigheter avvecklas, nämligen universitets och högskoleämbetet, UHÄ, och utrustningsnämnden för universitet och högskolor, UUH, samt genom att två nya myndigheter tillskapas, nämligen ett sekretariat för utvärdering och en servicemyndighet. Därutöver föreslås den nuvarande besvärsnämnden få utvidgade uppgifter. Två myndigheter försvinner, och två kommer till. En får mera att göra. Är detta nollsummespel ett led i den borgerliga regeringens frigörelseoffensiv på högskoleområdet? Och vilka är i så fall de styrande värderingarna? Regeringens frihetssträvanden har tagit sig ytterligare bisarra uttryck. I det längsta hävdade nämligen både regering och regeringspartier tesen att forskning över disciplingränserna bäst främjas genom att man först lägger ner den mycket framgångsrika och i breda samhällsskikt mycket uppskattade forskningsrådsnämnden, FRN, som just haft tvärvetenskaplig forskning som sin huvuduppgift. Efter denna nedläggning skapas ett nytt tvärvetenskapligt råd. Men efter massiv kritik från forskarvärlden, miljö-, ungdoms och kvinnoorganisationer och andra samhällsintressen backade regerigen och med denna dess stödtrupper i utbildningsutskottet. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för. FRN, som är det enda forskningsrådsorganet med bred samhällsrepresentation, har blivit något av en internationell förebild när det gäller kunskapsutveckling och har byggt upp ett vidsträckt mångvetenskapligt nätverk med viktiga förbindelselänkar mellan de natur och humanvetenskapliga områdena. För en tid sedan gav riksdagen FRN ett särskilt ansvar för kvinnooch jämställdhetsforskning. Litet blåögt, sade skolministern om förslaget om en nedläggning av FRN i riksdagens allmänpolitiska debatt den 12 februari. Det kan man väl hålla med om. Men hur pass säkra kan vi vara på att regeringen verkligen tänker respektera riksdagsbeslutet? I Umeå universitets tidning kan man under rubriken ''I huvudet på en statssekreterare'' läsa att beslutet visserligen skall respekteras men att det ''tyvärr nog är ofrånkomligt med ett års ovisshet för FRN:s personal''. Jag vill mot denna bakgrund ställa en rak fråga till regeringspartiernas representant Margitta Edgren: Är det bara i huvudet på en statssekreterare som den här halvkvädna visan rör sig, eller umgås regeringspartierna med planer på att senare riva upp det beslut som vi i dag fattar om Fru talman! Blåögda och illa underbyggda är också besluten att lägga ner UHÄ och UUH. Analyser som stöder beslutet att ersätta UHÄ med två nya myndigheter finns inte i regeringens proposition. Riksdagen beslutade förra riksmötet att uppföljning och utvärdering skulle vara UHÄ:s huvuduppgift -- en viktig reformering som bör få verka innan några slutsatser dras om hur jobbet skall skötas i framtiden. Genom att nu slå sönder myndigheten skapas bara osäkerhet och oro. Det dröjer nu ytterligare minst ett år innan viktiga funktioner hos de centrala högskolemyndigheterna kan bli normala. Frågan om tillsynsfunktionen behandlas över huvud taget inte i regeringens ofullbordade opus. När det gäller utrustningsnämnden, UUH, är skälen för nedläggning om möjligt ännu svagare. Eftersom forskningsrådsnämnden skall vara kvar och fortsätta att ha hand om fördelningen av medel för dyrbar vetenskaplig utrustning -- den s.k. FRN ramen -- borde i logikens namn ett ställningstagande beträffande upphandlingsverksamhetens organisation göras i samband med den kommande forskningspropositionen. Utrustningsnämnden har bevisligen på ett ekonomiskt mycket effektivt sätt ombesörjt upphandling av utrustning för utbildning och forskning vid högskoleenheterna. Man kan utan överdrift säga att det är en av de lönsammaste myndigheterna i vårt land. Som en följd av EES avtalet skall all statlig upphandling följa bestämmelser som anpassats till EG:s regler fr.o.m. den 1 januari 1993. De här reglerna kommer att komplicera arbetet väsentligt och kräva högt kvalificerade inköpare. Är det då rimligt att göra två stora organisationsförändringar och kanske också två lokalbyten under ett år, samtidigt som en delvis komplicerad anpassning till EG skall ske? Och hur går det, Margitta Edgren, med den mycket kompetenta personalen? Fru talman! Många frågetecken hopar sig kring denna uppenbarligen i all hast hopknåpade proposition. Bl.a. saknas helt en analys av behovet av samhällets insyn i högskoleverksamheten. En ökad självständighet för universitet och högskolor ställer samtidigt ökade krav på utvärderingen som instrument för att garantera nämnda insyn i verksamheten. Det är enligt vår mening mycket angeläget att regeringen återkommer med riktlinjer för hur samhällets insyn skall garanteras. Slutligen vill jag understryka behovet av att regeringen i nästa forskningsproposition återkommer med en bedömning av kooperationsforskningens medelsbehov och utvecklingsmöjligheter under nästa planeringsperiod. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2

Fru talman! Först vill jag säga att vi i vänsterpartiet står bakom den meningsyttring av mig som är fogad till detta betänkande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till den del av meningsyttringen som gäller mom. 1, och det innebär tillika ett stöd för reservation nr 1. Ja, så kom en proposition som skulle bana väg för nya och fria universitet. Med facit i hand må jag säga att det verkligen blev ett kraftfullt slag i luften. Det var väldigt svårt att förstå varför den här motionen lades på riksdagens bord. Det fanns ingen klar fortsatt strategi för utvecklingen inom det svenska högskoleväsendet, inom universiteten. Att det inte finns än i dag har vi kunnat läsa om i massmedia på senare tid. Man brottas verkligen med de högtflygande planerna på universitet i stiftelseform och annat. Det här arbetet har gått i stå. Vi får ingen proposition till riksdagen så att vi hinner behandla frågan före sommaren. Det är nog tur det. Man föreslog i den nu aktuella propositionen att forskningsrådsnämnden skulle läggas ned. Så sent som i det förra forskningspolitiska beslutet överfördes bl.a. ansvaret för jämställdhetsforskning till just forskningsrådsnämnden. Riksdagen sade därutöver att jämställdhetsforskning är ett mycket viktigt och expansivt område. Vi tillförde t.o.m. extra medel till denna forskning. Jämställdhetsforskningen är en verklig representant för tvärvetenskaplig forskning. Är det några områden inom vetenskapen där vi i Sverige är internationellt kända och erkända är det inom vetenskaper som har tvärvetenskaplig karaktär. Jag tänker bl.a. på den medicinska forskningen som är ett exempel bland fler på vår syn på ämnesövergripande forskning. På senare tid har vi kunnat läsa i massmedia att vikten av jämställdhetsforskning och kvinnoforskning nog är större än vi tror. Att man utvecklar kompetensen, bedriver forskning inom detta område, är också viktigt för högskolans eget inre liv och för dess verksamhet. Vi kan av rapporter från universitetsvärlden se att det inte är ovanligt med sexuella trakasserier. Då kan man ifrån talarstolen varmt rekommendera dem att ägna sig åt olika discipliner av jämställdhetsforskning och kvinnoforskning, såsom sociologisk, ekonomisk, psykologisk och pedagogisk forskning samt inte minst åt ledarskapets metod och estetik. Nu kommer riksdagen att fatta beslut om att forskningsrådsnämnden inte skall läggas ned. Men det finns oroande signaler, som bl.a. Bengt Silfverstrand har tagit upp. Det vore välgörande om Margitta Edgren kunde ge klarhet beträffande det fortsatta hanterandet av frågan om forskningrådsnämnden. Är det bara en respit på ett år som vi fattar beslut om i dag? Kommer det ett nytt förslag om en nedrivning av forskningrådsnämnden i nästa års forskningspolitiska proposition? Hur blir det med detta? Jag tror att många ute i forskarvärlden, och även de som arbetar inom forskningsrådsnämnden, skulle välkomna ett klart besked i den här frågan. I den proposition som bl.a. ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar föreslogs också att man skulle lägga ned UHÄ. I stället skulle man inrätta två nya instanser, varav en skulle vara en myndighet. Det är svårt att förstå varför man tar ett sådant grepp. Det finns egentligen inte underbyggt i argumentationen i propositionen. Ännu svårare att förstå det blir det när vi vet att informationsinsatserna kommer att öka framöver om vilka utbud, vilken kvalitet och vilket samarbete som finns vid de olika högskoleenheterna. Jag tror att vi kommer att få se en svallvåg av informationsmaterial. Det blir mycket svårt för den enskilde att sortera upp och välja ut det bästa materialet. Här hade ett behållande av UHÄ varit den enklaste metoden för att göra detta informationsutbud så klart, tydligt och redigt som möjligt. Vi vet att när vi delar upp offentliga organisationer och myndigheter i flera, leder inte detta till minksad byråkrati, utan det leder till ett behov av ökad kommunikation, och som ett brev på posten uppträder en ökad byråkrati. Det är enkel organisationsanalys. Nu skulle akademierna få olika uppdrag som gällde utvärdering och uppföljning, framför allt utvärdering. Vi har också kunnat läsa i tidningarna på senare tid att de minsann skulle ta betalt. Det är klart att de har all rätt att göra det, när de får uppdrag. Då är frågan: Blir detta billigare? Därom vet vi ingenting. Men vi vet vad uppföljning och utvärdering kostar i dag. Propositionens förslag vittnar om en snedvriden och outvecklad syn på vad utvärdering och uppföljning är. Uppföljning och utvärdering kan göras av internationella organisationer, OECD och andra, på skolans och utbildningens område. Det kan utföras av utländska experter. Det kan göras av fristående experter inom landet. Men det skall framför allt ske inom högskolan själv. Uppföljning och utvärdering skall vara en naturlig del och ett insett villkor, ett sätt att arbeta med kvalitetsutveckling. Finns den delen inte inom den svenska högskolan och de svenska universiteten, utan man måste välja sådana här organisationsstrukturer, sådana här hybrider till organisationsförslag, kommer inte de heller att garantera en kvalitetsutveckling, självfallet inte, när de inte finns inplanterade i verksamheten själv. Det är att bedra sig att tro att man genom några enkla organisationstrick kommer att göra högskolan pregnant av kvalitetstänkande. Pregnant kanske, men den kommer aldrig att föda. I det betänkande vi nu behandlar har vi också fört fram en del andra förslag. Vi går emot nedläggningen av UHÄ och UUH. Vi tycker att man kunde ha bildat en enda ny universitets och högskolemyndighet om man hade velat banta en del av UHÄ. Vi hade inget emot det. Men nu måste vi avstyrka detta förslag. Men vi har också lagt fram andra förslag. Det är viktigt att högskolan kommer ut i verkligheten. I andra länder har man prövat vetenskapsbutiker. Det har varit ganska lyckat. Det har inneburit att människor som inte är ''inne'' i högskolevärlden kan gå till de här vetenskapsbutikerna och ta reda på vad det finns för avhandlingar, vad det finns för forskare som håller på med den fråga man är intresserad av. Detta skulle vara till gagn för politiska partier som inte har tillgång till privata utredningsinstitut. Det skulle också vara till gagn för miljöorganisationer och andra intresseföreningar. Utöver detta har vi lagt fram ett förslag om ökade medel för forskning runt problematiken plötslig spädbarnsdöd. Denna upplevelse innebär ett trauma för föräldrar. Det finns kunskap som skulle innebära en intensifierad forskning på det här området. Tyvärr saknas det medel. Det har gjorts riksdagsuttalanden om detta i samband med forskningsbeslut under 80-talet. Tyvärr kan vi nu konstatera att dessa uttalanden inte har följts upp av olika forskningsråd när det gäller anslagsbeviljande. Därför har vi lagt fram förslaget till årets riksdag. Om riksdagen kommer att avslå vårt yrkande, kommer vi naturligtvis att följa upp frågan inför nästa års forskningspolitiska beslut.

Fru talman! Jag förstår inte vad det är för struktur som vi nu river upp, förutom att UHÄ skall avvecklas och ersättas med två andra strukturer. Där är jag inte riktigt med Björn Samuelson. Är det vad som avses, kan ju inte detta förstöra all kontinuitet när det gäller kvinnoforskning och annan forskning. Att fria universitet kanske blir litet försenade är för övrigt bara av respekt för alla dem som har svarat, så att man verkligen skall hinna med att ta del av alla svar som har kommit in. Då vet man bättre var man landar. Jag tycker inte att det är en så stor katastrof att man inte -- undantagsvis -- har hållit tidsplanen.
Fru talman! Först vill jag komplettera mitt tidigare anförande med att yrka bifall till reservationerna 4, Det är intressant att Margitta Edgren på tal om UHÄ säger att avvecklingen är logisk. Jag har anledning att än en gång fråga: Vad finns det för logik i att avveckla en myndighet och samtidigt tilskapa två nya myndigheter? Margitta Edgren använde begreppet strukturer. Hon undvek uppenbarligen medvetet att ta det fula ordet ''myndighet'' i sin mun, men det står klart och tydligt uttryckt i propositionen att det handlar om att tillskapa två nya myndigheter. Två myndigheter skall alltså utföra det arbete som en myndighet tidigare har utfört. Det kallar jag inte för rationalisering, decentralisering och avveckling, utan det är att bibehålla och kanske t.o.m. utveckla en byråkrati, som ni ju i andra sammanhang säger att ni inte vill ha. För att anknyta till arbetet Fria universitet och högskolor, som snart skall presenteras nämnde Marigitta Edgren i det sammanhanget stiftelsekapital, osv. Det finns det inte någonting om i departementspromemorian -- inte en rad, möjligen en bisats om att ett sådant förslag skall framläggas. Men inte heller detta förslag kommer fram, åtminstone inte under våren. För en tid sedan fick vi i utskottet reda på att förslaget kanske kommer i höst. Hur är det egentligen med reformviljan och de konkreta uttrycken för den i regeringskansliet, Margitta Edgren?
Fru talman! I boken Året som gick 1989/90, som är skriven av UHÄ, finns en mycket bra beskrivning av hur UHÄ då som myndighet såg på utvecklingen inom högskolan. Det är utifrån detta som jag menar att det är logiskt att UHÄ försvinner. UHÄ skriver: ''Huvudprincipen är att ansvaret för att uppföljning och utvärdering sker skall följa befogenheten på varje nivå i högskolan. Varje universitet och högskola skall själv etablera de utvärderingsformer som är bäst anpassade till enhetens verksamhetsområden, mål och storlek.'' Med detta har också arbetet påbörjats och det är i full gång vid en rad högskolor och universitet. UHÄ beskriver arbetet i Lund, i Uppsala och inom civilingenjörsutbildningen. Redan 1989 beskrev UHÄ hur man ser på framtiden. Den logiska följden kopplat till det som jag tog upp i mitt anförande är då att UHÄ så att säga fasas ut och ersätts med en myndighet, Bengt Silfverstrand -- vi måste läsa från olika papper. En ny myndighet skall inrättas den 1 juli 1992 med uppgift att fullgöra serviceuppgifter åt högskoleenheterna. Det andra som skall inrättas är ett sekretariat med huvudansvar för utvärdering av utbildningen och forskningen vid universitet och högskolor. Detta sekretariat skall inrättas den 1 juli 1992. Sekretariatets uppgift är främst att genom initiativ samordna och offentliggöra resultat. Jag kan inte få detta till annat än att det skall inrättas en myndighet som skall ersätta en annan myndighet. Jag tror att det är en viktig symbolfråga, att den myndighet som är kopplad till den gamla högskoleoch universitetsorganisationen, dvs. UHÄ, försvinner när man nu går in i en ny fas. Annars luras verksamheten att fortsätta att luta sig mot de gamla strukturerna. Jag föredrar ordet ''struktur'', men samtidigt skäms jag inte för att använda ordet ''myndighet''. Det finns mycket av bra byråkrati som behövs och som handhas av myndigheter.
Fru talman! Jag vill anföra ett par rader ur den proposition som Moderaternas företrädare här har kämpat för, så kan vi klara ut faktauppgiften. I proposition 1991/92:76 skriver man: Två nya myndigheter bildas i stället, ett verk som huvudsakligen skall ha serviceinriktade funktioner osv. och ett sekretariat med huvudansvar för utvärderingen av universitetens och högskolornas utbildning och forskning -- vilket skulle bevisas. Men, Margitta Edgren, är inte innehållet viktigare? Vad skall utvärderingen omfatta? Var finns samhällsrelevansen? Det räcker inte att se utbildning och forskning ur ett högtstående renodlat akademiskt perspektiv, utan högskolans verksamhet måste ju också i rimlig omfattning vara samhällsrelevant. Vad har Vitterhetsakademien för speciella kvaliteter och förutsättningar för att dra upp riktlinjer för utvärdering av utbildningen av jurister, förskollärare, receptarier och sjukgymnaster? Det skulle vara intressant att få reda på. När det slutligen gäller FRN, forskningsrådsnämnden, märkte jag att Margitta Edgren förde ett mycket glidande resonemang. Det var ömsom positivt och hade ömsom en ton av ''vi får väl se''. Hon använde sig bl.a. av formuleringen: Vi skall behålla FRN intill dess en samlad översyn av forskningsrådsorganisationen skall ske. Jag har därför anledning att än en gång ställa frågan: Står Margitta Edgren och de partier hon företräder bakom statssekreterarens i utbildningsdepartementet uttalande i tidskriften Actor om att det nog tyvärr är ofrånkomligt med ett års ovisshet för FRN:s personal? Är Margitta Edgren beredd att, i konsekvens med den positiva delen i sitt resonemang till förmån för FRN, ta avstånd från detta yttrande?

Herr talman! Många har här uttryckt sin tillfredsställelse med att forskningsrådsnämnden får bli kvar. Också jag tänkte göra detta, och därför blir nu mitt anförande kort. Det var ett samarbete mellan Erlander och Ingenjörsvetenskapsakademien. Så småningom fick den, år 1977, sin nuvarande utformning. Den tid då Erlander verkade präglades av stor förståelse mellan regering, riksdag och näringslivet. Det blev ofta lösningar som gick över partigränserna. Erlander hävdade att uppmuntran av vetenskapsmän var en mycket bättre metod än hård politisk styrning. Som ett kvitto på det goda samarbete som etablerades mellan riksdagen och Ingenjörsvetenskapsakademien har vi nu RIFO, ett organ för kontakt mellan riksdagsmän och forskare. Som jag tidigare sade är FRN mycket litet politiserat och har alltså kunnat arbeta sakpolitiskt och prestigelöst. Uppgifterna är i princip tre. Den första är att ha ansvar för den tvärvetenskapliga forskningen, något som blir allt viktigare. Barbro Westerholm har talat om kvinnoforskningen, och vi har också hört om handikappforskningen. FRN är ett organisatoriskt hemvist för alla dessa forskningsområden. Det kommer nya teorier när det blir dags för att testa nya hypoteser. Den andra viktiga uppgiften är att fördela medel till dyrbar utrustning. Det kan vara inom medicin och teknik och gälla t.ex. teleskop, acceleratorer, datautrustning, instrument osv. Man behöver alltså bara söka i ett av forskningsråden. Sedan står FRN för balansen när man delar ut medel. Det fungerar väl utan att man varje år ger en fix summa till vart och ett av forskningsråden. Den tredje uppgiften är att ge en kontinuerlig information om den pågående forskningen. Man ger också ut en del undervisningsmaterial. Jag har tagit med mig några exempel som jag har lagt på bänken här nere. De som är intresserade kan gå fram och titta på dem. När propositionen meddelade att man skulle lägga ner FRN kom det som en överraskning. Det verkade illa underbyggt, som många har sagt. FRN blandades ihop med andra organ, som är hårt politiskt styrda. Man borde ha kunnat vänta med att fatta ett sådant beslut till våren 1993 då det blir en samlad bedömning av forskningen i Sverige. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att utskottet har tagit intryck av de motioner som kommit från Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Ny demokrati. Där har vi framhållit att underlaget för att lägga ner FRN var mycket dåligt. Vi framhåller också alla positiva effekter och de konsekvenser som det skulle få om man lade ner forskningsrådsnämnden. Då skulle man slå sönder det kontaktnät som hade byggts upp mellan olika forskargrupper och samhällsgrupper både inom och utom Sverige. Nu konstaterar vi att forskningsrådsnämnden får bli kvar. Jag hoppas att man också inser detta 1993. Herr talman! Det går alltså bra för dem som vill att titta på litet litteratur här.